Herr talman! Den svenska kapitalbeskattningen har sedan länge utgjort ett stort bekymmer för de mindre och medelstora företagen. Politikerna har haft detta klart för sig, och under 1970-talet genomfördes en del reformer för att inte i alltför hög grad försvåra och förhindra inte bara generationsskiften utan också företagens normala drift. 1970 kom den första lättnaden i arvsoch förmögenhetsskatten för företag vilkas substansvärde inte översteg 2 miljoner. Reduceringen av detta substansvärde kunde i vissa fall ske med 25 97. 1974 kom lättnadsregler som också utvidgades till att omfatta gåvoskatten. Det är att märka att dessa båda reformer skedde under den tid då socialdemokraterna hade regeringsmakten i landet. Om socialdemokraterna nu skulle sitta vid makten är det min övertygelse att de också hade varit nödsakade att göra någonting, även om de nu går emot regeringens förslag och nöjer sig med den skiktändring i förmögenhetsskatten som vi beslöt om i höstas. Den borgerliga regering som tillträdde 1976 hade fullt klart för sig att ett framgångsrikt småföretagande är något av ett livsvillkor för vårt land, och man hade den självklara ambitionen att inte missgynna denna form av företagande genom orimliga skattepålagor. Det hela utmynnade i det s.k. småföretagarpaketet som riksdagen antog hösten 1977 och som bl.a. innebar att vid förmögenhets-, arvsoch gåvobeskattning substansvärdet av förmögenheten skulle reduceras till 30 26. Som bekant gjordes det då ett undantag för jordbruket. Man införde ens.k. spärregel som innebar att 30 Zo-procentsreduktionen enbart medgavs för jordbrukets ekonomibyggnader. Skälet till denna diskriminering av modernäringen var att man ville undvika att kapitalstarka personer skulle kunna använda jordbruken som placeringsobjekt för att på så sätt minska förmögenhetsbeskattningen. Jorden borde inte få bli ett spekulationsobjekt för passiva jordägare. I dag är emellertid läget annorlunda, och flera skäl talar för ett annat synsätt än det som rådde 1977. Den skärpta realisationsvinstbeskattning som trädde i kraft den 1 januari i år har minskat fastighetsspekulationen, även om Erik Wärnberg kanske inte godkände det argumentet i sitt anförande nyss. Men det finns andra argument som han kanske har tagit större hänsyn till men som han inte nämnde i sitt anförande. 1979 års jordförvärvslag innebär väsentligt vidgade möjligheter för lantbruksnämnderna att göra ett förvärvstillstånd beroende av om den tilltänkte köparen har för avsikt att själv bruka fastigheten och bosätta sig på den. Vidare har möjligheterna till priskontroll vidgats. Men det allra tyngst vägande skälet för att avskaffa spärregeln är de mycket kraftiga höjningar av taxeringsvärdena som kommer att gälla fr.o.m. nästa års deklaration. För jordbruksfastigheter väntas en höjning på i genomsnitt över 100 96 och för skogsfastigheter en höjning med både 200 och 300 96. Dessa uppräknade skäl är enligt min uppfattning mer än tillräckliga för avskaffande av spärregeln för jordbruksfastigheter, men beklagligtvis har det inte gått att få enighet i skatteutskottet härom. Erik Wärnberg nämnde i sitt anförande att konst och antikviteter var den allra fördelaktigaste formen av förmögenhetssparande, eftersom den inte beskattades alls. Jag delar den uppfattningen, men det är mycket svårt att utöva en tillräcklig kontroll så att det går att förmögenhetsbeskatta dessa objekt. Jag håller med om att det är olyckligt, ty det är improduktiva investeringar som sker i dessa föremål. Därnäst, sade Erik Wärnberg, var det aktier som skulle tas upp till sitt fulla förmögenhetsvärde. Ja, men aktieägaren har faktiskt kompenserats något genom att vi som bekant i höstas minskade skatten på utdelningsinkomster. Socialdemokraterna har reserverat sig med den motiveringen att skikten i förmögenhetsbeskattningen har räknats upp, och detta tycker de kan räcka. Det är märkligt att socialdemokraterna sålunda accepterar att medelstora och större jordbruksföretag, om ingenting görs, efter nästa års taxeringsvärdehöjning kommer att drabbas av en i många fall mycket kraftig kapitalskattehöjning. När spärregeln infördes 1979 diskriminerades småföretagande jordbruk bara för att dess arbetande kapital i stor utsträckning var hänförligt till själva fastigheten, dvs. huvudsakligen jorden. För många andra småföretagargrupperligger det arbetande kapitalet huvudsakligen i maskiner och redskap med betydligt fördelaktigare värderingsoch beskattningsregler. Enligt min uppfattning var det en olycklig orättvisa när spärregeln infördes, och det finns ingen anledning att inte bara permanenta denna orättvisa utan också förstärka den, vilket tvivelsutan blir fallet om ingenting ytterligare görs för att reducera verkningarna av de nya taxeringsvärdena. I sin reservation kritiserar också socialdemokraterna regeringen för att den inte inväntar 1980 års företagsskattekommittés utredning om permanenta kapitalskatteregler för förmögenhet nerlagd i jordbruk, skogsbruk och rörelse. Man föregriper enligt deras mening utredningen genom de lagstiftningsåtgärder som föreslås i proposition 193. Jag delar inte den uppfattningen. Av flera skäl var det inte lämpligt att uppskjuta fastighetstaxeringen ett år i förhoppningen att företagsskattekommittén skulle hinna lägga fram ett betänkande. Erik Wärnberg ansåg att den skulle hinna göra det. Ännu är den emellertid inte färdig, och när den väl är det skall förslaget ut på remiss och en proposition skall utarbetas och riksdagsbehandlas. Jag tror att tiden hade blivit mycket knapp. Den föreslagna lagstiftningen är därför nödvändig för att mildra verkningarna av taxeringsvärdeshöjningarna. Det anges också i propositionen att man i den inte har tagit ställning till hur ett permanent system skall utformas för kapitalbeskattning av företagsförmögenhet. I sitt anförande kritiserade Erik Wärnberg det passiva ägandet och även arvsoch gåvobeskattningen. Det står tydligt angivet i propositionen att 1980 års företagsskattekommitté skall undersöka om det går att göra någon skillnad i beskattningen av det passiva och det aktiva ägandet. Propositionen innehåller ytterligare två förslag när det gäller beskattning av företagsförmögenhet. Det gäller dels täktoch exploateringsmark, dels vissa byggnader och tomter som regelbundet hyrs ut för fritidsändamål. Tidigare har täktoch exploateringsmark taxerats som en del av en jordbruksfastighet, men efter årets allmänna fastighetstaxering skall den alltid utgöra en särskild taxeringsenhet och beskattas som annan fastighet. Marken kommer således inte att behandlas som en tillgång i jordbruket utan blir i stället i många fall en tillgång i en rörelse. Därmed är det också naturligt att sådan mark omfattas av kapitalskattelättnaderna för företagsförmögenhet. Socialdemokraterna har gått emot även detta förslag men utan någon närmare motivering vare sig i motionen eller i reservationen. Byggnader och mark som hyrs ut för fritidsändamål har åsamkats en mycket kraftig taxeringsvärdesstegring. I skärgården kan det röra sig om en tiodubbling. Efter årets nya taxeringsregler kan varje sådan uthyrningsstuga bilda en särskild enhet som blir mycket kraftigt upptaxerad. Sådana fastigheter är ofta utarrenderade på lång tid och mot en relativt ringa ersättning. Även om en sådan uthyrningsverksamhet inte utgör rörelse i skatterättslig mening, bör enligt både propositionen och skatteutskottet samma kapitalskattelättnader tillämpas som för rörelsetillgång. Vissa krav beträffande verksamheten har dock uppställts. För det första måste fastigheterna regelbundet hyres ut för fritidsändamål. För det andra måste verksamheten ha en viss minsta omfattning. När det gäller tomter måste uthyrningen "omfatta hela året och beträffande byggnader åtminstone hela somrarna. Socialdemokraterna är i sin reservation medvetna om de problem som kommer att uppstå när det gäller kapitalbeskattningen av tomtplatser, men man vill inte acceptera regeringens modell till lösning. I stället vill man, som vi hörde nyss, att de uppkomna svårigheterna skall avhjälpas inom ramen för fastighetstaxeringen. Man anvisar inte hur utan vill att regeringen skyndsamt tar ett initiativ i frågan. Ja, i så fall skulle det verkligen vara bråttom för att hinna få igenom en sådan reform till årsskiftet. Enligt skatteutskottets uppfattning är det lämpligare att följa propositionens förslag att kapitalbeskatta dessa fastigheter som övrig företagsförmögenhet. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan i skatteutskottets betänkande nr 61.

Herr talman! Herr Wachtmeister har nu skjutit småföretagarna framför sig. Han anser att förmögenhetsskatten är ett småföretagarproblem, vilket det naturligtvis inte är. Småföretagarna har inte några förmögenhetsskatter. Deras problem är att få det hela att gå ihop och att klara av sina stora skulder. Förmögenhetsskatten är ett problem för ett mycket litet antal människor i vårt land, och det skulle herr Wachtmeister ha fått klart för sig, om man hade väntat på materialet från utredningen, som jag har varit i tillfälle att studera och som visar att detta är ett oerhört litet problem, kvantitativt sett. Ytterst få människor har verkligt stora problem med förmögenhetsskatten. Brådskan har alltså varit helt omotiverad när regeringen har slängt fram den här propositionen. Dessutom är det inte fråga om bara att få bort verkningarna av fastighetstaxeringen. Låt oss ta som exempel en ren jordbruksfastighet med ett taxeringsvärde som i dag ligger på 1 milj.kr. och som har fått den höjning som herr Wachtmeister talade om, alltså på 100 96, så att den kommer upp i ett taxeringsvärde på 2 miljoner. Ägaren till den fastigheten kommer med regeringens förslag, som tillstyrkts av utskottet, inte bara att bli kompenserad för höjningen av taxeringsvärdet utan får dessutom en väsentlig skattelindring — ja, en enorm skattelindring helt enkelt. Det är så förslaget i propositionen verkar, och då fanns det väl ingen rimlig anledning att ha sådan brådska. Vidare behöver lagförslaget inte vara klart till nyåret, eftersom en lagstiftning i sänkande riktning mycket väl kan genomföras retroaktivt. Det hade alltså varit mycket lätt att vänta litet grand med detta förslag i stället för att kasta fram det. Jag har en bestämd känsla av att man har kastat fram förslaget i panik för att få det gjort innan man fick det underlag som hade visat att de nu föreslagna åtgärderna inte alls hade behövts. Så tror jag faktiskt att det ligger till. Jag tycker att man skall ha en neutral beskattning. Om man är jordbrukare, skogsägare eller egnahemsägare eller om man gör en god gärning och sparar pengarna på bank eller i aktier, skall man betala samma skatt. Det skall inte vara så att en passiv jordägare som sitter med sin förmögenhet placerad på ett visst sätt skall slippa undan förmögenhetsskatt. Vad som nu sker är att dessa personer får en väsentlig skattelindring.

Det är en orättfärdig beskattning.
Herr talman! Alla kategorier skall betala samma skatt, säger Erik Wärnberg. Men i så fall skulle man ha omfattat jordbrukarna med den här 30-procentsregeln när den infördes för småföretagarna i övrigt. Så skedde inte, och förhoppningsvis rättar vi nu till den orättvisan. Då blir det för de kategorierna att betala samma skatt. Förmögenhetsskatten är betungande för många, särskilt efter höjningen av värdena, och den skall tas av beskattade medel. En företagare skall alltså ta ut så mycket mera ur sitt företag att han med beskattade medel och efter att ha erlagt arbetsgivaravgifter också kan betala förmögenhetsskatten. Även när det gäller förmögenhetsskatten har vi faktiskt världsrekord. Det finns många med oss jämförbara länder som inte har någon förmögenhetsskatt alls: Belgien, Frankrike, Storbritannien, Italien, Portugal. Västtyskland har 0,5 96 där vi har maximalt 2,5 20. Holland har 0,5 26, Österrike har 126, Schweiz har under 1 2 osv. Vi är sannerligen inte gynnade när det gäller den sortens beskattning. Nu säger Erik Wärnberg att det förefaller honom som om det här var en åtgärd i panik. Men nej. Det var inte lämpligt att uppskjuta fastighetstaxeringen. Vi hade den frågan uppe i skatteutskottet, och Erik Wärnberg ville absolut inte ha uppskov och det ville inte skatteutskottet i övrigt heller. Därför var det nödvändigt att göra någonting, och det står tydligt i propositionen att det här är ett förslag som vi tar nu i väntan på att kunna få en mera permanent beskattningsform för dessa kategorier inkomsttagare. Hade vi inte gjort det, hade man med skäl kunnat använda talesättet: Medan gräset gror dör kon.

Herr talman! Jag nekar inte till att vi har hårda förmögenhetsskatter i det här landet. Det är riktigt, men vi har oerhört höga inkomstskatter också. Vi har alltså ett system där vi tar ut rätt höga skatter av människorna, och vi kan alltid diskutera om skattetrycket är för högt eller inte. Vad jag hela tiden har stått här och talat om är emellertid att skattetrycket skall vara lika för alla människor i landet. Vissa skall inte komma undan de här höga skatterna genom att kalla sig företagare eller jordägare eller någonting sådant, medan andra, som gör en lika god gärning genom att placera sina pengar på banken, måste betala skatt. Det är det som jag menar är felaktigt. Vi måste ha en beskattning som är neutral. När jag säger att jag accepterar att det verkligt arbetande kapitalet i svenskt näringsliv beskattas lindrigare så menar jag allvar, för det är så svårt att få fram det. En uppskovslinje kanske vore bättre än en sänkning av nivån. Jag är beredd att hjälpa de företagare som har problem, men jag är inte beredd att hjälpa det stora flertalet som inte har några problem alls och som i dag kommer att få de stora skattelättnaderna. Knut Wachtmeister talade själv om, att när vi genomförde den nuvarande förmögenhetsbeskattningen skapade vi den 30-procentiga spärregeln därför att vi ville förhindra spekulation i fastigheter. Nu har den plötsligt upphävts på grund av att vi har fått en något annorlunda jordförvärvslag, vilken — som jag sade i mitt inledningsanförande — förhindrar en och annan spekulation men inte gör ett enda dugg åt arvsfallen, och de är ändå det stora flertalet när det gäller de här fastigheterna. Och alla de som har lyckats spekulera under årens lopp får nu samma favör. De får en belöning för att de har lyckats spekulera tidigare. Den regel som jag tyckte var den enda rimliga regeln när vi genomförde den nuvarande kapitalbeskattningen och som gjorde att jag till nöds kunde acceptera den låga nivå som vi då fick, också den tar man nu bort. Jag upprepar än en gång: Man klarar inte bara av den ökade fastighetstaxeringen, utan man får stora skattelättnader därutöver, om man inte har fått speciella stora taxeringshöjningar utan har de normala. Vad jag hela tiden har understrukit är att skattesystemet inte skall vara olika för olika människor, beroende på vilket yrke de har hamnat i.
Herr talman! Jag skall anföra ett exempel på hur taxeringsvärdeshöjningen kan slå, om man inte gör någonting åt detta problem. Jag har hämtat exemplet ur tidningen Land. En skogsfastighet med en belåning på 100 000 kr. har fått sitt taxeringsvärde höjt från 470 000 kr. till 1457 000 kr. Fastighetens förmögenhetsskatt skulle höjas från 1 725 kr. till 16 000 kr. Med spärregeln blev höjningen bara 200 kr., dvs. till 1925 kr. Gå ut och fråga den skogsägaren om han har några möjligheter att ur produktionen ta ut så mycket pengar att han kan betala denna förhöjda förmögenhetsskatt! Det är en sak som vi inte har diskuterat tidigare i kväll och som belastar skogsvården och skogsbruket, nämligen skogsvårdsavgiften. Den har på mycket kort tid, på två år, höjts från 0,09 20 till 0,6 70 — ungefär en sjudubbling. När sedan taxeringsvärdena tredubblas — som ofta är fallet — betyder det att skogsvårdsavgiften för många kommer att tjugodubblas på två år, vilket naturligtvis innebär en oerhörd belastning. Erik Wärnberg, gå ut och fråga jordbrukare hur de tycker det är med lönsamheten! Jag kan garantera svaret: Svenska jordbrukare har inte råd med en ytterligare ökad belastning i form av högre kapitalskatter. Erik Wärnberg ömmar för dem som vill spara på bank eller spara i aktier. Ja, det är betydligt svårare att få loss kapital om det är bundet i jord eller i skog eller någon annan rörelse än om det är placerat i andra former av sparande. Jag skall tillägga att det också gynnar de anställda i företagen, om företagen inte skattar sig till döds. Erik Wärnberg vill komma åt de passiva ägarna — O.K. Men vill man komma åt några behöver man inte slå mot alla. Men så blir fallet om man inte gör något åt de orimliga kapitalskatter som vi nu förhoppningsvis kommer att få förändring i.

Herr talman! Vi diskuterar i dag skatteutskottets betänkande 61 angående vissa ändringar i kapitalbeskattningen. Dessa är en direkt komplettering av riksdagens beslut i höstas angående kapitalbeskattningen. I proposition 1980/81:42 angående villaskatten behandlades också arvsoch förmögenhetsskatten. I denna proposition anmälde budgetministern att det under våren 1981 skulle komma att framläggas en proposition om beskattningen av det i företagen bundna kapitalet. Motivet för ändringen var de höjda taxeringsvärden som 1981 års fastighetstaxering kommer att medföra. Jag har sagt detta speciellt därför att det här kan ges sken av att det skulle komma som ett illa förberett ärende. I och med att frågan har diskuterats minst ett halvår, så är det vederlagt att frågan har varit förberedd och att den skulle komma att framläggas under våren. Ser vi tillbaka till åren som har gått finner vi att det är alldeles riktigt som har sagts att vi år 1970 fick speciella regler för beskattning av det i företagen bundna kapitalet. Det var under den socialdemokratiska regeringens tid. Dessa regler ersattes 1974 av nya bestämmelser, och 1977 fick vi de nu gällande bestämmelserna. Jag vill nämna några av anledningarna till dessa särskilda regler för det i företagen bundna kapitalet. Det gäller framför allt den uppfattning som man har haft och som jag hoppas att man också i fortsättningen skall ha, nämligen att det i företagen arbetande kapitalet skall beskattas på en lägre nivå än övrigt kapital. Vi skall också veta att det är rätt stora kapital som är bundna i jordbruk och skogsbruk och som ger en relativt sett låg avkastning. Dels är beskattningen för juridiska personer väsentligt lägre, och vidare är inte förmögenhetsskatten avdragsgill. När man diskuterar hur förmögenhetsskatten fungerar, bortser man rätt ofta ifrån att när det gäller större förmögenhetsägare har vi den s.k. 80/85-procentsregeln, som i de fallen reducerar förmögenhetsskatten betydligt. Det är mellangruppen som drabbas hårdast av det uttag som vi har f. n. när det gäller kapitalbeskattningen. En stor majoritet i riksdagen, socialdemokraterna inräknade, var i början av 1970-talet enig om att speciella regler borde fastställas för beskattningen av det i företagen arbetande kapitalet. Jag är något förvånad över och beklagar att skatteutskottets ordförande i dag inte håller fast vid denna princip, när han säger att kapital egentligen borde beskattas på likartat sätt. Vi var ganska eniga om dessa beskattningsregler under den tid som socialdemokraterna hade majoritet. Det var min förhoppning att socialdemokraterna även framgent skulle inse det nödvändiga i att lägre beskatta det kapital som arbetar i företag. Det riktas inga protester mot beskattningsreglerna för det kapital som är bundet t.ex. i en starkt mekaniserad produktionsapparat. Man accepterar en låg beskattning av det kapitalet. Men är kapitalet bundet i mark, som ju är en av de viktigaste produktionsapparaterna inom jordbruket, accepterar man inte en likartad nedskrivning av värdet. Detta har jag ganska svårt att förstå. I den reservation som fogats till betänkandet säger man att den förändring i kapitalbeskattningen som genomfördes i höstas är tillräcklig och har skapat betryggande garantier för att kapitalskattebördan för tillgångar i jordbruk och rörelse inte kommer att vara oskäligt hög. Jag är ganska förvånad över detta uttalande, för det innebär att man accepterar en ändrad förmögenhetsbeskattning med hänsyn till de förändringar som skett av taxeringsvärdena för villor och bostadsfastigheter. Men när det gäller det arbetände kapitalet som representeras av markvärdet i en jordbruksfastighet accepterar man inte en nedjustering. Det har ju skett samma höjning av taxeringsvärdena för tomtmarken och bostadsbyggnad på jordbruksfastigheterna som på andra bostadsfastigheter. Den justering som skedde i höstas har samma betydelse för alla som äger bostadsfastigheter. Bostäderna på jordbruken är undantagna från den nu föreslagna reduceringen. Om man accepterar de regler som fastställdes i höstas, innebär det att man accepterar den sänkning av förmögenhetsskatten som föranleds av höjda taxeringsvärden på bostadsfastigheter men man medger inte någon reducering av det arbetande kapitalets beskattning. Det anser jag vara ytterst beklagligt. Vi vet att den fastighetstaxering som nu är i det närmaste klar kommer att innebära mycket stora höjningar av taxeringsvärdena på jordbruksoch skogsfastigheter. Jag känner till att det inom vissa områden finns fastigheter vilkas taxeringsvärden mer än fyrdubblats. Som var och en förstår kommer det att medföra en ökad beskattning med tiotusentals kronor. Vi har fått en ändring av jordförvärvslagen, och jag tror inte att man skall underskatta betydelsen av den. Det finns en mycket klar bestämmelse som förhindrar spekulation vid köp av jordbruksoch skogsfastigheter. Samtidigt har lantbruksnämnderna fått i uppgift att kontrollera prisnivån. Den lagstiftningen fungerar tillfredsställande, och det är en mycket stark motivering till att man nu kan ta bort regeln. För min del anser jag att man i lantbruksnämnderna har en garanti för att spekulation inte kan förekomma. Man har också ett grepp om prissättningen. Beträffande de passiva ägarnas eventuella fördelar eller risken för att andelen passiva ägare skulle öka uttalar såväl departementschefen som utskottet att man förutsätter att 1980 års företagsskattekommitté verkligen prövar möjligheterna att utforma regler som begränsar lättnaderna vid de passiva fastighetsinnehaven utan att samtidigt medföra hämmande effekter för de egentliga jordbruksföretagen. Jag anser att vi skall avvakta och se vad utredningen kommer med på denna punkt. Det har också sagts i debatten att det är företagsskattekommittén som skall framlägga förslag om definitiva regler — detta är ett provisorium. Nu kan det inte vara riktigt att låta bestämmelser fortsätta att gälla i avvaktan på en utredning — bestämmelser som kan åstadkomma så pass betydande problem för vissa grupper i samhället. Jag anser för min del att vi också i dag borde kunna hålla fast vid den uppfattning som var förhärskande i alla partier i början av 1970-talet.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

Herr talman! Låt mig börja med det sista som Stig Josefson sade, om den gemensamhetsanda som varit förhärskande i början av 1970-talet, då vi ändå i stort sett i enighetens tecken tyckte att det arbetande kapitalet i företaget skulle åtnjuta en viss skattenedsättning. Stig Josefson anser att vi skall ha samma åsikt i fortsättningen. Det är just jämt vad vi har, det! Det är inte vi som har sprungit ifrån denna ordning, utan det är den borgerliga sidan, som vill göra den förmån vi var överens om på 1970-talet dubbelt så stor. Är det bara fråga om att hjälpa beskattningen av det i företaget arbetande kapitalet ner till en viss nivå — inte ta bort beskattningen helt och hållet — då kan vi mycket väl bli överens också i fortsättningen. Men vi måste angripa det passiva ägandet. Bara för att man har placerat sin förmögenhet i jord eller skog skall man däremot inte få del av samma skattelättnader, utan att man egentligen bedriver någon verksamhet. Det är på den punkten våra uppfattningar är olika. Jag tycker annars att vi skall försöka hjälpa det arbetande kapitalet i företaget. Men vi skall samtidigt inte skapa ett system som gör det nära nog omöjligt för aktiva jordbrukare att i fortsättningen få tag i en gård, därför att ingen som har fått en gård i släkten någonsin kommer att sälja den längre, på grund av att det är så oerhört förmånligt att ligga kvar med ett passivt ägande. Stig Josefson frågade varför man inte skall ha samma skiktgränser och fribelopp osv. på rörelse som man har på egethem. Jo, det har man visst det! Man har exakt samma fribelopp och samma skiktgränser på rörelse som på egethem-— de beskattas precis lika. I propositionen och i utskottsbetänkandet har man gett "den jordägandes bostad precis samma status som en egnahemsägares, och han har precis samma fribelopp. Men han kan inte samtidigt få fribelopp både på ett eget hem och på rörelse, för då skulle han ju få dubbelt fribelopp och fördubbla skiktgränserna. Man måste lägga ihop en människas förmögenhet, och hon får bara ett fribelopp för denna. Har man både en bostad och en rörelse, kan man bara få lättnaden på det ena stället, givetvis. Departementschefen säger att utredningen på något sätt skall hitta en metod att skilja det passiva kapitalet från det arbetande kapitalet. Men varför kunde vi då inte ha inväntat resultatet av denna utredning, som håller på att arbeta fram en lösning? Utredningen befinner sig i slutskedet, och den kommer med ett delbetänkande redan i höst. Varför inte avvakta och se om utredningen verkligen lyckas? Det vet vi ingenting om. I stället hastar ni fram ett beslut här i riksdagen. Så var det fråga om produktionsapparaten. Skall inte en maskinuppsättning ha samma förmån som en gård? Det kanske den inte skall ha, för man brukar inte passivt äga en svarv, som står till ingen nytta, men däremot kan man mycket väl passivt äga ett jordbruk. Så likartade är de alltså inte.

Herr talman! Det är väl bäst att vi klarar av bostäderna först. När det gäller förmögenhetsbeskattningen behandlas jordbrukets bostäder på exakt samma sätt som villorna. Den justering av kapitalbeskattningen som skedde i höstas har samma effekt för jordbrukaren, rörelseidkaren och villaägaren. Då är det området klart. Socialdemokraternas reservation innebär att de inte på något sätt är beredda att ändra reglerna, trots att marken har ökat i värde. Det har förts en jordbrukspolitik som gjort att enheterna har blivit större och större, och vi vet att detta betyder att det blir avsevärt större belopp när man räknar med procentuell höjning. Det är ju här som problemen uppstår, eftersom man inte vill medge någon justering av skatten på det i företaget arbetande kapitalet. Man medger en lägre beskattning av kapital som ligger i villorna men inte av det arbetande kapitalet. Det förvånar mig att socialdemokraterna intar den ståndpunkten. När det gäller passivt ägande har jag redan sagt att utredningen skall se närmare på den saken. Erik Wärnberg frågar varför man inte kan vänta. I höstas diskuterades det mycket huruvida utredningen skulle bli färdig. Hela vintern diskuterades det om att det skulle presenteras ett förslag, men hitintills har vi inte sett till något. Skulle budgetministern och regeringen stå fast vid löftet från i höstas om att ett förslag skulle presenteras på vårkanten, kunde man inte avvakta längre. Faktum är att det rör sig om ett provisorium. Vi får se vad utredningen kan presentera när det gäller den bit som Erik Wärnberg känner stor oro för. Som Erik Wärnberg sade så är det, särskilt när det gäller skog, besvärligt att dra gränsen mellan passivt och aktivt ägande.
Herr talman! Låt mig genast bekräfta att det beträffande bostadsfrågorna är precis samma sak vare sig man är ägare till en jordbruksfastighet eller till ett s.k. egnahem. Man har samma skiktgränser och samma fribelopp. Men det är väl ändå inte så, att man skall ha nya skiktgränser och nya fribelopp, när man kommer över till en ny förmögenhet. Man kan ju bara bli kompenserad en gång för inflationen. Får man den kompensationen när det gäller rörelsen eller bostaden är ju egalt. Man slår ju ihop all den förmögenhet som en och samma människa äger, varför det inte spelar så särskilt stor roll vilket man väljer. Dessutom, beträffande hela den del av rörelsen som inte är att hänföra till fastighet får man ju under alla omständigheter räkna med dessa 30 20. Och för dem som driver en stor rörelse med mycket annat än själva fastigheten kommer det här inte att betyda ett enda dugg. För maskiner, inventarier, lager och allt annat har vi ju 30-procentsregeln, vilket och detta även totalt med fastigheten inräknad, innebär att fastigheten kan tas bort i alla fall. Först skall man ha lättnader beträffande bostaden för att kunna få en höjning när det gäller den övriga delen av jordbruksfastigheten, den saken är klar. Men någon höjning borde man väl orka med. Det borde ju inte antas ett förslag som är sådant — för det är det här förslaget — att det i regel innebär en skattesänkning vid en normal höjning av taxeringsvärdet.
Herr talman! Som jag ser det måste man betrakta det kapital som är bundet till bostaden som den enskilde individens privata kapital, medan det arbetande kapitalet är bundet i rörelsen. Detta är två skilda saker. Vill man hålla fast vid den tidigare ståndpunkten att det skall vara lägre beskattning av det arbetande kapitalet, måste man väl också acceptera att nu göra en justering efter en förändring som föranlett en så betydande höjning av värdet. Fortfarande kan jag inte förstå att företagaren eller jordbrukaren som lägger ner och binder ett stort kapital i en fläskfabrik eller en äggfabrik skulle ha rätt att skriva ned det, men att den som satsar på vegetabilieodling och har sitt arbetande kapital placerat i åkermark inte skulle få lova att göra det. Och det är egentligen där skillnaden ligger.

Herr talman! Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för en rikare fritid för breda folkgrupper, särskilt för dem som har de sämsta ekonomiska möjligheterna. Inte minst gäller detta våra storstadsområden. En betydelsefull del i detta arbete har varit och är att medverka till att få ett utbud av uthyrningsstugor som ett alternativ till de privata fritidshusen. Med uthyrningsstugor som komplement till jordbruk eller fiske i glesbygdsoch skärgårdsområden får fler människor möjlighet till rekreation och avkoppling till överkomliga kostnader samtidigt som ortsbefolkningen i dessa delar av landet får ökade utkomstmöjligheter. Den nu avslutade fastighetstaxeringen innebär ett allvarligt hot mot uthyrningsverksamheten, i varje fall i vissa delar av landet. Dessa fastigheter har utbrutits och fått beteckningen ”annan fastighet”, samtidigt som taxeringsvärdena kommit att beräknas med utgångspunkt i värdet på de privata fritidshusen och inte det avkastningsvärde som uthyrningsstugorna representerar. De konsekvenser detta får för taxeringsoch förmögenhetsvärden leder till att uthyrningsstugorna kommer att försäljas som privata fritidshus och inte stå till förfogande för uthyrning. Ur samhällets synpunkt är detta inte en önskvärd utveckling. Vi bör i stället medverka till att hålla samman dessa enheter med övrig rörelseverksamhet som uthyrningsobjekt och motverka försäljning. Samma resonemang gäller för arrendetomter. I dessa avseenden innebär förslagen i proposition 1980/81:193 en förbättring genom att där föreslås att dessa fastigheter under vissa förutsättningar skall få behandlas som ingående i rörelse och företagsförmögenhet. Med hänsyn till kammarens ansträngda tidsschema avstår jag från ytterligare argumentering och nöjer mig med att i dessa avseenden yrka bifall till propositionen, medan jag i övriga delar ansluter mig till synpunkterna i reservationen, för vilka Erik Wärnberg talangfullt har argumenterat.

Herr talman! Det föreliggande betänkandet från socialförsäkringsutskottet behandlar den överenskommelse som träffats mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen om vissa ersättningar från sjukförsäkringen under åren 1982-1983. För sjukförsäkringen innebär de nya ersättningsreglerna en sammanlagd kostnadsökning med 589 milj.kr. Statens bidrag till sjukförsäkringen för finansiering av bl.a. sjukvården uppgår därmed till 3 890 milj.kr. för budgetåret 1981/82. Låt mig gärna tillägga att summan understryker det principiellt viktiga beslut som riksdagen fattade i anslutning till den s.k. 7-kronorsreformen 1969. Som bekant innebar beslutet att utöver 7-kronorsreformen skulle försäkringen också ekonomiskt främja den öppna sjukvårdens utbyggnad. Det bör även påpekas att den träffade överenskommelsen innebär att bl.a. olika avgifter för de enskilda kommer att höjas under den fastställda avtalstiden. Det är ett enhälligt betänkande som föreligger, och några motioner har inte väckts med anledning av den proposition som redovisar den föreliggande avtalsöverenskommelsen. De motioner som utskottet haft att behandla i anslutning till propositionen daterar sig till den allmänna motionstiden i början av året. Herr talman! Jag har emellertid inte begärt ordet för att kommentera det ingångna avtalet utan för att i all korthet göra ett påpekande. I den träffade överenskommelsen har förutsatts att socialstyrelsen kommer att utfärda rekommendation om allmän skyddsympning mot mässling, påssjuka och röda hund av barn vid 11/2 års ålder. Vi har i utskottet funnit anledning erinra om att det ekonomiska ansvaret för skyddsympningsverksamheten för barn i dessa åldrar i sin helhet har övertagits av sjukvårdshuvudmännen fr.o.m. den 1 januari 1980. Av propositionen framgår att socialstyrelsen hos regeringen har begärt bemyndigande att få utfärda rekommendation om skyddsympningar också för barn vid 12 års ålder. Skyddsympningsverksamheten för barn i skolåldern faller emellertid under kommunernas ansvar, varför frågor i anslutning till denna verksamhet inte har kommit att omfattas av den aktuella överenskommelsen med sjukvårdshuvudmännen. Det finns anledning att understryka angelägenheten av att frågan om skyddsympningar av barn i 12-årsåldern också får sin lösning, något som socialstyrelsen således har begärt och som har förordats av barnläkarna.

Herr talman! Också en vpk-motion finns behandlad i detta betänkande, och vad som står i utskottets skrivning är väl obestridligt. Vpk:s krav på att normalkostnaderna för anskaffande av glasögon skall infogas i sjukförsäkringssystemet har under en följd av år avslagits på förslag av socialförsäkringsutskottet. För vänsterpartiet kommunisterna har detta krav en principiell innebörd, och det är därför som vi återkommer med motioner i frågan. Vpk anser att en synskada, oavsett när, hur eller vem den drabbar, är ett handikapp som måste åtgärdas, för att de drabbade skall ha möjlighet att fungera i samhället. Vi kan därför inte godta utskottets motivering för avslag på motionen, även om socialdepartementet vid en översyn av verksamheten med hjälpmedel till handikappade inte har funnit att det utöver barn och ungdom, svårt synskadade eller starropererade personer torde finnas någon grupp som på medicinska grunder eller av andra speciella skäl borde komma i fråga för ett generellt samhällsstöd för anskaffande av glasögon. Vänsterpartiet kommunisterna anser att samtliga synskador eller synnedsättningar som nödvändiggör användande av glasögon är tillräckligt speciella skäl för vårt motionsyrkande. Den överenskommelse mellan Landstingsförbundet och socialdepartementet som trädde i kraft den 1 januari 1976 och som bl.a. gällde glasögonersättning är otillräcklig. Ersättningsreglerna varierar nämligen beroende på var i landet man är bosatt — en del landsting följer rekommendationen, andra gör det med inskränkningar och åter andra har egna ersättningsregler, men i inget fall utgår en i förhållande till kostnaden för glasögon godtagbar ersättning. Mot bakgrund av den nuvarande ekonomiska utvecklingen i landstingen är detta inte en utgift som prioriteras, och bidraget anpassas inte ens till kostnadsutvecklingen. Ersättningen för anskaffande av glasögon har utvecklats mot vad som kan betecknas som ett symboliskt bidrag. Behovet av glasögon går ofta i arv. Om föräldrarna har behov av glasögon, drabbas också barnen. Detta blir då en betungande utgift, som kan innebära att man inte byter glasögon i den takt som behövs, vilket kan ytterligare försämra en synskada. Kostnadsskäl borde inte få vara ett hinder eller en orsak till fördröjning när det gäller anskaffandet av de hjälpmedel som glasögon utgör. Vi menar att det nu är dags att ersätta det godtyckliga bidragssystemet med ett inordnande i sjukförsäkringssystemet. Jag yrkar bifall till motion 202.

Herr talman! Som Karin Nordlander redan har påpekat tillhör frågan om glasögonkostnaden som försäkringsförmån kammarens eviga följeslagare. Socialförsäkringsutskottets motivering för att avvisa förslaget har också upprepats många gånger. Nu finns den i kort och glasklar sammanfattning på s. 10 i utskottets betänkande, och jag finner det inte nödvändigt att ytterligare utveckla dessa tankegångar, utan jag nöjer mig med, herr talman, att yrka bifall till utskottets hemställan i alla dess fem moment.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden inlämnade jag en motion om ökat stöd till hårt skuldsatta jordbrukare. Den motionen behandlas och besvaras i jordbruksutskottets betänkande nr 34 om jordbrukets rationalisering. I motionen har jag yrkat att riksdagen hos regeringen skulle hemställa om förslag till nya låneformer för jordbruket av innebörd att nyetablering underlättades och att de hårt skuldsatta jordbrukarnas situation väsentligt förbättrades. Motionen har fått en välvillig behandling i utskottet, och utskottets skrivning, i vilken motionen besvaras, föreslås ges regeringen till känna. Jag skall därför begränsa mitt inlägg till bara några korta kommentarer. Den politik som riksdagen beslutat sig för att följa gentemot jordbrukarna fastlades i 1977 års jordbrukspolitiska beslut. Sådana principiella jordbrukspolitiska beslut har tagits tidigare, exempelvis år 1967, men sedan måst modifieras med hänsyn till att verkligheten blivit en annan än den man utgick ifrån vid principbeslutet. Så torde det komma att bli också i fortsättningen. Jordbrukets både fysiska och ekonomiska förutsättningar varierar ju också kraftigt mellan olika landsdelar och mellan olika jordbrukare. Det är därför inte möjligt att uppnå de jordbrukspolitiska målsättningarna för varje enskild jordbrukare. Men strävan måste ändå vara att så många som det bara är möjligt kan omfattas av de deklarerade jordbrukspolitiska målsättningarna. Om så skall kunna ske räcker det inte med att lämna stöd bara genom avräkningspriserna. Bra avräkningspriser gynnar de stora som har mycket att sälja och missgynnar de små som har mindre att leverera. Skall de jordbrukspolitiska målen upplevas som meningsfulla också av de mindre jordbrukarna och av de ofta unga människor som försökt sig på äventyret att nyetablera med litet eget kapital, ja, då måste en ökad del av jordbruksstödet vara riktat just till dessa grupper som har särskilda svårigheter och som kan drabbas särskilt hårt av räntehöjningarna. Riksdagen har tidigare uttalat att välutbildade unga människor skall kunna bli jordbrukare också i de fall då de inte har tillgång till eget kapital. Lämpligheten och inte innehavet av förmögenhet skall vara det avgörande för tillträde till jordbrukaryrket. Om denna viljeyttring från riksdagens sida inte bara skall förbli vackert tal, så behövs det genomgripande åtgärder dels för att motverka spekulation och prisstegring i fråga om jordbruksmark, dels för att tillförsäkra nytillträdande med ringa eget kapital krediter på villkor som ligger inom resp. jordbruksföretags avkastningsram. Utskottet är som sagt allmänt positivt till dessa tankegångar. Men — jag upprepar det återigen — det får inte stanna vid att man ger regeringen till känna vackert tal. Jag förutsätter därför att saker verkligen kommer att hända på det här området. Med detta låter jag mig t.v. nöja, och jag NF 159 förbehåller mig rätten att återkomma för den händelse att ingenting sker i Torsdagen den frågan. 4 juni 1981
Herr talman! I vpk:s Värmlandsmotion 850 begär vi att lantbruksnämnden = nalisering i Värmland redan nu skall få uppdraget att i samråd med småbrukare i länet utreda förutsättningarna för sådan produktion som kan lämpa sig för småskaligt jordbruk. Vi föreslår också att förutsättningarna för en statligt finansierad försöksverksamhet med fårskötsel i norra Värmland skall utredas, likaså föreslår vi att en utredning görs beträffande möjligheterna att bygga statliga fryshus i Värmlands glesbygder. Herr talman! Värmlands läns befolkning har minskat i ett längre tidsperspektiv på samma sätt som skett i Norrlandslänen. Flyttlasspolitiken, industrinedläggningarna inom basnäringarna och den av bolagen påskyndade mekaniseringen av skogsbruket kan direkt avläsas både i omflyttningen inom länet och i utflyttningen från länet sedan 1950-talet. I dag befinner vi oss återigen i en situation av nedläggningar och inskränkningar inom skogsindustrin och stålindustrin. Skälen är i varje enskilt fall kortsiktiga s.k. lönsamhetskrav, som formuleras av privata finansintressen. Det är i åtskilliga fall Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handelsbanken som ser om sina lönsamhetsintressen och som bestämmer hur många jobb som skall försvinna. Det är i det perspektivet som vi inom vpk i Värmland har ställt en rad krav för att motverka följderna av storbolagens kortsiktiga ekonomiska politik där. Vi menar att man, för att slå vakt om överlevnadsmöjligheterna i de värmländska kommunerna, nu måste mobilisera allt vad som är möjligt. Även kraftfulla insatser för att stödja modernäringarna i Värmlands glesbygder får givetvis marginella effekter jämfört med följderna av den nu pågående industrinedläggningen. Men stödet till jordbruk i norra Värmland är extra viktigt och brådskande just därför att det nu blir omöjligt att ens pendla till industriarbeten i andra delar av länet, något som tidigare — under 1970-talet — dock var en utväg för många. Tyvärr blir man inte särskilt lugnad av perspektiven i de direktiv som utskottet nu hänvisar till och som citeras i betänkandet. Det talas om att företagens lönsamhet i första hand måste ökas och att detta skulle vara speciellt viktigt när det gäller att öka sysselsättningen inom lantbruket i glesbygderna. Det låter sig förstås sägas med tanke på varje enskild jordbruksföretagares möjligheter att bidra till denna ökade sysselsättning. Ansvaret kan givetvis inte läggas på den enskilde värmländske småbrukaren, som ofta är en ekonomiskt skuldtyngd företagare med ett många gånger illa lönat eget arbete. Men här är det ju fråga om vad samhället kan och även måste göra. Och då måste vi ju också ställa oss frågorna: Vad kostar oss arbetslösheten? Vad kostar folkomflyttning? Vad kostar oss en dålig beredskap i fråga om livsmedelsförsörjning? I direktiven återfinner man också den numera vanliga fatalismen i formuleringar när det gäller ekonomisk politik. I slutet av det citerade stycket av direktiven, på s. 5 i utskottsbetänkandet, sägs det förnumstigt så här: ”I en tid när allt mindre resurser kan sättas in i olika verksamheter är det väsentligt att de resurser som finns utnyttjas effektivt.” Vad då för en tid och vilka resurser? Det finns resurser i detta land för att exportera svenskt kapital utomlands. Här finns resurser för att sälja svensk gruvteknologi till de amerikanska och sydafrikanska multijättarna inom gruvindustrin i världen. Här finns resurser för allsköns onyttig produktion, bara den ger profiter, resurser för spekulation i mark, fastigheter och grå lånemarknad. Att staten har krympande resurser — ja, det är ju en följd av att storfinansens ekonomiska politik i landet lämnas i fred. Det bådar inte gott att utredarna även i det här fallet gör halt inför samhällets möjligheter att göra något rejält för att bekämpa arbetslöshet och regional obalans. Att stödja småjordbruk, fårskötsel och statliga fryshus i Värmlands glesbygder är inga oöverkomliga samhälleliga insatser om man beaktar dels de totala ekonomiska resurserna i vårt land, dels den samhällsekonomiska kostnaden för arbetslöshet och social utslagning, utarmning av glesbygderna och ökande obalans. Herr talman! Jag yrkar bifall till motion 850.

Herr talman! Vi har gång på gång sedan 1970-talet från vpk:s sida påtalat den snedrekrytering till högre studier, som åter har börjat tillta. Det vidgade tillträde för nya studerandegrupper som först följde av högskolereformerna blev en parentes. Under senare år har alla undersökningar klart visat att snedrekryteringen fortsätter att öka, arbetarklassen stängs ute från universiteten och högskolorna som alltid har skett. Högre studier fortsätter att vara ett privilegium för de bäst ställda grupperna. Om det nu har funnits en politisk vilja att bryta denna snedrekrytering, tycks den viljan i dag vara på Nr 159 reträtt, och det är en ganska oordnad reträtt. Torsdagen den I resonemangen om ökad direktövergång från gymnasieskolan spelar 4 juni 1981 hänvisningen till den s.k. tjugoårspuckeln i början på 1980-talet tydligen en avgörande roll. Utskottet har slutat diskutera principer för rekryteringen, Ändringar i regt.ex. värdet av varvad utbildning, värdet av arbetslivserfarenhet osv. I stället — lerna för tillträde skall vi nu tydligen fatta en sorts kortsiktiga beslut från rent statistiska = till högskoleutbildutgångspunkter. Detta sätt att behandla utbildningens rekryteringsfrågor har — ning ju sin parallell i den s.k. ungdomsgarantin, där en ökande ungdomsarbetslöshet skall mötas med vad som åtminstone i propagandan kallas för att ”främja ungdomars utbildning i gymnasieskolan”. Skall vi fortsätta på den vägen? Skall det bli nya ändringar i tillträdesreglerna när antalet 20-åringar ser ut att minska? Skall arbetslöshetens omfattning också komma att avspeglas i antagningen till högskolan? Vi är ju redan inne på en utveckling av högskoleutbildningen mot allt starkare underordnande under de växlande och helt oplanerade behov som bestäms av ett privatstyrt och fåtalsstyrt s.k. näringsliv. Samhället frånhänder sig allt inflytande över besluten om vad som behövs och vad som inte behövs. Besluten om vilken teknologi vi skall ha, vad vi skall producera och var denna produktion skall förläggas fattas av allt färre människor, och insynen i deras beslut blir allt mindre. Och det krassa intresset att kunna utnyttja den framtida arbetskraften under så lång tid som möjligt främjas ju givetvis av att utbildningen påbörjas så tidigt som möjligt. Direktövergången gynnar ytterligare de motiv som de s.k. avnämarna redan har fått tillgodosedda genom att i ökande omfattning kunna diktera utbildningens innehåll. Ofrånkomligt är dock att det ökade utrymmet för s.k. direktövergång minskar möjligheterna för arbetslivserfarenhet och andra meriter än betyg att göra sig gällande. Detta ökar ytterligare snedrekryteringen. Därför, herr talman, står vpk kvar vid yrkande 1 i motion 2164. När det så gäller frågan om de sökande från folkhögskolan kan man med tillfredsställelse notera att utskottet har besinnat sig inför de fakta som har dragits fram i vår motion och i en lång rad påpekanden från folkhögskolans elever och från andra organisationer. Ett behållande av den hittills gällande ordningen utan hänsyn till dess negativa verkningar för de folkhögskoleutbildades möjligheter att antas till högskoleutbildning hade varit ett olyckligt beslut. Nu skall det alltså bli en förutsättningslös översyn av studieomdömet som urvalsgrund. Det hade förstås varit ännu bättre om utskottet hade tagit steget fullt ut, inte minst med tanke på de årliga bojkotterna och de farhågor som har framförts om nivågruppering i de olika skolorna, att med en gång avskaffa studieomdömena. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionerna 977, 1319 och yrkande 1 i motion 2164.

Herr talman! Proposition 184 är en uppföljning av en rad tidigare fattade beslut när det gäller antagning till högskolan. Vi socialdemokrater har gått emot en del av de besluten, men det är inte meningsfullt att nu försöka riva upp dem. De beslut om antagningsregler som riksdagen har tagit måste nu kunna genomföras och prövas i praktiken, och därefter får vi överväga om vi skall angripa dem och försöka ändra dem ytterligare. Ett beslut togs förra året, ett så sent som i går. Av det skälet har vi socialdemokrater inget yrkande i samband med behandlingen av dagens proposition. På samma sätt tycker jag att vpk kunde ha agerat.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

Fru talman! Det är en ovanlig situation vi står inför, när vi nu går att ta ställning till resultatet av överläggningarna mellan jordbrukets förhandlingsdelegation och konsumentdelegationen om prissättningen på jordbrukets produkter. Parterna har inte lyckats uppnå enighet om principerna för en ny regleringsperiod. Jordbruksnämnden har därför föreslagit ett ettårigt provisorieavtal, som i allt väsentligt bygger på principerna i innevarande avtal. Delegationerna har inte heller kunnat enas om det belopp som bör tillföras jordbruket på basis av detta avtal. Skillnaden i delegationernas ståndpunkter redovisas till 520 milj.kr. Jordbruksnämnden har i detta läge gått till regeringen med ett medlingsbud som ligger 100 milj.kr. över vad konsumentdelegationen ansett sig kunna acceptera och 420 milj.kr. under vad jordbrukets förhandlingsdelegation har kunnat godta. I nämnden finns reservationer från representanter för båda parterna. Regeringen har föreslagit riksdagen att godta jordbruksnämndens förslag i de mellan parterna kontroversiella punkterna. Det är första gången sedan nuvarande ordning för fastställande av priserna på jordbruksprodukter började tillämpas som detta inträffar. Denna situation har uppstått til följd av den borgerliga regeringens misslyckade ekonomiska politik. Den slår hårt mot konsumenterna, men även mot vissa grupper inom jordbruket. Det har uppenbarligen varit omöjligt för parterna att i en överenskommelse om jordbrukspriserna tillgodose sina uppdragsgivares krav på ett rimligt skydd mot de negativa konsekvenserna av denna politik. När vi för någon tid sedan hade att behandla regeringens sparplan, krävde vi socialdemokrater att frågan om livsmedelssubventionerna skulle avgöras i samband med beslutet om jordbrukspriserna. Detta krav avvisades av riksdagens borgerliga majoritet. Utan att avvakta behandlingen av jordbrukets prisfrågor, beslöt sålunda riksdagen med stöd av denna majoritet att livsmedelssubventionerna skall sänkas med totalt 500 milj.kr. Enligt vår uppfattning hade det varit angeläget att få diskutera jordbrukspriserna och storleken på livsmedelssubventionerna i ett sammanhang. De snabbt stigande priserna på baslivsmedel, som vi nu kommer att få, slår hårt mot i första hand barnfamiljernas, låginkomsttagarnas och pensionärernas konsumtionsförmåga. Inflationstendenserna i vår ekonomi förstärks av effekterna på den allmänna prisnivån. Den sänkning av konsumtionen som kan befaras på grund av snabbt stigande livsmedelspriser, kan komma att drabba jordbruket och livsmedelsindustrin på produktionssidan. I en ekonomisk situation där huvuduppgiften måste vara att bekämpa inflationen och hålla arbetslösheten nere, måste man enligt vår mening noga pröva effekten av varje åtgärd vi tvingas vidta för att pressa ned det våldsamma budgetunderskott som vi fått på halsen genom den borgerliga regeringens ekonomiska politik. Att spara är i detta läge sålunda inte bara att räkna kronor, utan att hushålla med resurserna så, att vi inte dåligt utnyttjar vår produktionskapacitet och skapar arbetslöshet på för människorna angelägna områden, och samtidigt fördelar de bördor vi måste ta på oss för att röja upp i vår ekonomi så orättvist att vi inte får förståelse för den återhållsamhet med statens utgifter som vi alla vet blir nödvändig under 1980-talet. Resultatet av den politik som den borgerliga majoriteten för kan komma att bli att vi med förlust för det svenska folkhushållet kan tvingas exportera de livsmedel som de svenska barnfamiljerna, låginkomsttagarna och pensionärerna inte har råd att konsumera. Detta sker samtidigt som vi i en hårt belastad ekonomi ger utrymme för den ofta importberoende lyxkonsumtion som de mera välbeställda grupperna i samhället kan kosta på sig. Det hade utan tvivel, från både konsumenternas och jordbrukets synpunkt, varit angeläget att vi fått ta den här diskussionen om livsmedelspriser och subventioner i ett sammmanhang. Den borgerliga riksdagsmajoriteten har förhindrat möjligheterna till detta. De borgerliga partierna får ta ansvaret för den snälltågsfart med vilken livsmedelspriserna rakar i höjden. Centerpartiets och folkpartiets löften till moderaterna om att trepartiregeringens ekonomiska politik skall fullföljas inger oss inga förhoppningar om en mera förutsättningslös diskussion i dessa sammanhang. Jordbruksutskot tets socialdemokratiska ledamöter har med ett särskilt yttrande till betänkandet önskat fästa riksdagens uppmärksamhet på detta förhållande. Jordbruksnämnden, som ju inte kan utnyttja livsmedelssubventionerna i sitt försök att åstadkomma en jämkning mellan parterna, har lagt fram ett förslag som dess majoritet anser vara en rimlig avvägning mellan parternas ståndpunkter. Regeringen, som i sin sparplan har avsvurit sig möjligheten att utnyttja livsmedelssubventionerna i detta sammanhang, har vidarebefordrat jordbruksnämndens förslag till riksdagen. I det läge som uppstått sedan den borgerliga majoriteten i riksdagen avvisat möjligheterna att diskutera jordbrukspriser och subventioner i ett sammanhang har jordbruksutskottets socialdemokratiska ledamöter ansett att man bör godta medlingsbudet. Det sker utan att vi haft möjlighet att mera ingående granska underlaget för de båda parternas invändningar mot medlingsbudet. Vi känner oss inte heller för framtiden bundna av den argumentering som förts fram från nämndens sida för detta bud. Vi ser det uteslutande som ett försök från nämndens sida att i ett låst läge skapa en rimlig avvägning mellan två parters oförenliga ståndpunkter. Det som inträffat i samband med årets överläggningar om jordbrukspriserna understryker på nytt med skärpa angelägenheten av de krav som vi socialdemokrater år efter år har framfört när det gäller en översyn av konsumentdelegationens ställning i förhållande till jordbruksnämnden och dess möjligheter att fullgöra sin uppgift. Denna översyn begärdes redan av en enhällig jordbruksutredning. Den tillstyrktes bl.a. av riksrevisionsverket, konsumentverket, konsumentdelegationen, LO och KF. En omprövning av delegationens sammansättning i syfte att bl.a. renodla konsumentintresset rekommenderades av konsumentverket, LO och TCO. Riksdagens revisorer, som i fjol ägnat ett betydande intresse åt jordbruksprisregleringen, fann det för sin del enhälligt angeläget att man skulle kunna stämma av jordbruksprisöverenskommelserna mot det faktiska utfallet, likaså att man skulle kunna bedöma utfallet av de olika satsningarna inom överenskommelsernas ram. Vi har hävdat att den ökade samhällsekonomiska betydelse som jordbruksprisregleringen fått, bl.a. genom inslaget av livsmedelssubventioner och speciellt stöd till vissa delar av landet, nödvändiggör en förstärkning av det allmännas inflytande i jordbruksnämnden. Den roll nämnden har fått spela i år understryker också angelägenheten av en sådan åtgärd. Alla dessa krav har emellertid avvisats år efter år av den borgerliga regeringen. Jag har för min del åtskilliga gånger hävdat att möjligheten att kunna föra en bra jordbrukspolitik i det här landet är beroende av att jordbrukspolitiken kan omfattas med förtroende — inte bara av jordbrukarna utan också av konsumenterna. De åtgärder som vi socialdemokrater i dessa sammanhang har föreslagit har bl.a. syftat till att göra det möjligt för konsumenterna och för den allmänna opinionen att bättre kunna följa och bedöma underlaget för de beslut om jordbrukspriserna som riksdagen har att fatta. När vi nu på nytt har aktualiserat dessa frågor möter vi samma kalla hand från den borgerliga sidan som tidigare. Hur länge skall denna avoga inställning till konsumentsidans krav på bättre möjligheter till insyn i vad som sker inom ramen för jordbruksprisregleringen få hindra dessa ur hela jordbrukspolitikens synpunkt viktiga och angelägna reformer? Förstår inte jordbruksministern att den växande oron i konsumentledet för de snabbt stigande livsmedelspriserna kan komma att försvåra en vettig debatt om jordbrukspolitiken, om denna oro också skall hämta sin näring ur misstanken att jordbruksministern inte vill ge konsumentsidan rimliga möjligheter att bedöma vad som i verkligheten sker i dessa sammanhang? Den borgerliga regeringens ekonomiska politik har även på jordbrukspolitikens område drabbat de sämst ställda. Låginkomsttagarna och de nyetablerade jordbrukarna med stora skulder får ta smällarna. Jordbruksministern har fått uppleva att vad han karakteriserade som en ny jordbrukspolitik i 1977 års beslut i vissa avseenden kraschlandat i den ekonomiska kris som den borgerliga regeringen med sin politik försatt oss Lå Skall vi ta oss ur de här problemen, då kommer inte minst jordbruksnäringen att ha behov av förståelse för sina problem i dessa sammanhang. Jag uppmanar därför jordbruksministern: Släng nu prestigen över bord! Se sanningen i vitögat! Provocera inte längre konsumenterna genom att avvisa berättigade krav på en översyn av konsumentdelegationens ställning, en omprövning av jordbruksnämndens sammansättning och ett tillmötesgående av statsrevisorernas krav på bättre möjligheter att bedöma det faktiska utfallet av jordbruksprisöverenskommelserna! Fru talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservation som är knuten till utskottets betänkande.

Fru talman! Konsumenterna av livsmedel i det här landet — och det är vi allihop — kommer att få kämpa rätt hårt under den närmaste tiden. Det beror inte bara på att priserna nästan varje halvår stiger i höjden, utan också på att det blir en dubbelverkan, när man samtidigt kraftigt sänker livsmedelssubventionerna. Detta kommer, som man sade i radion i morse, att leda till att matpriserna på 18 månader stiger med 40 26. Men, sade jordbruksministern — också i radion i morse — så länge folk köper godis och läsk, som inte är egentliga livsmedel, finns det utrymme för att dra ner matkostnaderna. Jag ifrågasätter om det finns ett utrymme för alla människor — jag tänker på ensamstående mödrar och barnfamiljer. Betänkandet från jordbruksutskottet om reglering av priserna på jordbrukets produkter m.m., som i år har nr. 36, är ett varje år återkommande betänkande och därmed så att säga en gammal bekant: Men i år är bakgrunden till betänkandet annorlunda än någon gång tidigare sedan nuvarande system tog sin början. Parterna i förhandlingarna om priserna på jordbrukets produkter har inte kunnat enas. De har stannat vid olika ståndpunkter. Skillnaden i kronor anges i betänkandet till 520 miljoner. Jordbruksnämnden har därför lagt fram ett eget förslag, som sedan jordbruksministern helt godtagit i den proposition som ligger till grund för det nu förevarande betänkandet från jordbruksutskottet. Jordbruksnämnden har sålunda i år fungerat som ett slags medlingsorgan. Det markerar ytterligare jordbruksnämndens stora politisk-ekonomiska roll. Därför kan det finnas anledning att se över både styrelsen för jordbruksnämnden och partsrepresentationen vid förhandlingarna om priserna på jordbrukets produkter, som alltmer kommit att bli verkliga förhandlingar. Till själva prisregleringsförslaget föreligger inte någon motion. Det förefaller därför som om förslaget skulle bifallas av riksdagen utan ändring. Med anledning av propositionen har det avgivits endast en motion, vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1980/81:2196. Den motionen berör i sina yrkanden inte förslag till prisreglering annat än i den mån denna påverkas av livsmedelssubventionerna. I motivtexten gör vi dock vissa reflexioner också kring själva jordbruksförhandlingarna. Vi har fyra yrkanden i vår motion 2196. Jag skall behandla yrkandena och utskottets skrivning i anslutning till dessa i den ordning de behandlas i betänkandet. I motionsyrkandena 1 och 2 ställer vi våra huvudkrav.

Detta är krav som vpk drivit i många år. Vi har hela tiden motsatt oss att livsmedel skall vara belagda med moms och krävt att den skall avvecklas. Avvecklingen kan ske genom att momsen helt enkelt tas bort, men det går också att ta bort momsens effekt genom att subventionerna blir lika stora som momsinkomsten. Den senare ordningen kan ha fördelar. Dessa ligger i att systemet inte behöver ändras, momsen utgår på varorna som hittills. Restitution till konsumenterna i form av subventioner kan differentieras och göra de viktigaste baslivsmedlen särskilt billiga, samtidigt som lyxkonsumtionen inte alls subventioneras. Början till en sådan differentiering finns ju redan. När de nuvarande livsmedelssubventionerna infördes innebar det att momseffekten minskades. Subventionernas nivå efter den 1 juli 1980 innebar att momsen på de s.k. baslivsmedlen då återgick till konsumenterna. Vårt krav nu är att denna situation skall eftersträvas för hela livsmedelsområdet. Vi är på det klara med att det möter svårigheter att snabbt genomföra en sådan ordning i nuvarande ekonomiska läge. Vi anser emellertid att målet måste vara det jag nyss har angett. Början måste göras med att fortsatt sänkning av livsmedelssubventionerna stoppas. Sedan bör en flerårsplan upprättas som slutar med att momseffekten på livsmedel avskaffas. Jag vill i detta sammanhang också påminna om att även andra än vi inom vpk anser att momseffekten på livsmedel skall tas bort eller i varje fall inte ökas. Enligt uppgifter i pressen för någon dag sedan har en ledande företrädare för Centerns ungdomsförbund uttalat sig för samma krav som vi nu för fram i vår motion. Vid ett bondemöte i vintras uppe i Hälsingland, där företrädare för riksdagspartierna utfrågades, hävdade man från centern att man accepterade den sänkning av livsmedelssubventionerna som man då gått med på i trepartiregeringen, men sedan fick det vara stopp för ytterligare sänkning av subventionerna. Det sade man från centerhåll. Jag utgår från att centern nu följer upp denna inställning inom den nu sittande tvåpartiregeringen. Utskottet för i sin skrivning inte någon sakargumentering mot vårt yrkande i motionen. Det konstaterar bara att varken utskottet eller riksdagen har haft något att erinra mot de beslut att sänka livsmedelssubventionerna som redan fattats eller som aviserats. Jag kan vara överens med Svante Lundkvist om att det hade varit bättre om diskussionen om den sänkning av livsmedelssubventionerna som redan skett hade fått föras i samband med priserna på jordbruksprodukter. Men så har ju inte skett. Man påminner dock om att utskottet så sent som den 23 april i år funnit anledning att fästa uppmärksamheten på att produktionsutvecklingen inom vårt jordbruk under senare år naturligtvis gradvis anpassats till ett avsättningsutrymme där livsmedelssubventionerna spelar en ej obetydlig roll. Utskottet utgick därför från att man från regeringens och berörda myndigheters sida med uppmärksamhet följde utvecklingen och noggrant beaktade följderna för såväl producenter som konsumenter av vidtagna och förordade minskningar av livsmedelssubventioneringen. Det är en skrivning som jag helt kan instämma i, och den bör vara en utgångspunkt för centern att motsätta sig ytterligare sänkningar av subventionerna — som ju också kan komma att drabba jordbrukarna, vilket även Svante Lundkvist nämnde. Konsumenterna drabbas genom högre matpriser, eftersom varje sänkning av subventionerna innebär en indirekt höjning av momsen på livsmedel. Utskottet säger att yrkandena 1 och 2 i vår motion 2196 lämnas utan vidare åtgärd. Vi hävdar emellertid att åtgärder måste till, varför jag vidhåller de krav som framförts i dessa yrkanden. I yrkandet 3 i motionen 2196 krävs att riksdagen uttalar att livsmedelssubventionerna skall vara differentierade med hänsyn till näringsmässiga kvaliteter hos livsmedlen och kunna omfatta jämväl produkter utanför jordbruksområdet, såsom fisk, grönsaker och frukt. Till detta yrkande ställer sig utskottet i sin skrivning betydligt mera positivt. Kanske beror detta delvis på att en differentiering i sig inte behöver kosta pengar. Man skriver att det ankommer på regeringen att besluta om livsmedelssubventionernas utformning. Utskottet erinrar i sin skrivning om att frågan om näringsriktig kost behandlats tidigare i utskottet. Man påminner om att riksdagen så sent som på våren 1979 på utskottets förslag uttalade sig för en mera allsidig redovisning av resultaten av pågående överväganden rörande livsmedelssubventionernas effekter på konsumtionsinriktningen m.m. Man påminner också om att det redan vid 1977 års principiella jordbrukspolitiska beslut sades att kostvanorna kunde påverkas i viss omfattning genom avvägning av livsmedelssubventionerna. I utskottsskrivningen hänvisas också till att regeringen framhållit att näringseffekterna borde beaktas vid subventionernas fastställande. Utskottet framhåller vidare att det vore bra om livsmedelsberedningen för riksdagen redovisade råd och synpunkter i dessa frågor. Man är sålunda från utskottets sida allmänt positiv till näringsmässigt differentierade livsmedelssubventioner. Däremot ger man inte något klart svar på om man är beredd att subventionera livsmedel som produceras utanför jordbruket, såsom fisk, frukt och grönsaker. I vad det gäller yrkandet 3i motionen 2196 är jag med det tillkännagivande som föreslås ske tills vidare nöjd, varför jag inte yrkar bifall till yrkandet 3. I yrkandet 4 i motion 2196 hemställs att riksdagen hos regeringen begär en överarbetning av stödet till jordbruket med bibehållande av gällande jordbrukspolitiska mål, med inriktning att stödet i ökad utsträckning skall vara riktat till jordbrukare som verkligen behöver stödet. Jordbrukare med särskilt stödbehov finns bland nyetablerade, hårt skuldsatta. I utskottets svar hänvisas till att stöd redan utgår med syfte att så många jordbrukare som möjligt skall uppnå inkomstmålet. Det är naturligtvis bra att dessa särskilda insatser görs, men vet vi hur stödet till det svenska jordbruket verkligen slår? I andra sammanhang där stora penningbelopp är i rörelse försöker man göra en utvärdering av effekterna av vidtagna åtgärder. I fråga om stödet till jordbruket gör man inte någon sådan utvärdering. Jag är medveten om att en sådan utvärdering kan stöta på svårigheter, men det bör inte få hindra att man söker framkomliga vägar för att kunna göra en så invändningsfri utvärdering som det bara är möjligt. Härför krävs en översyn av det slag vi föreslagit i vår motion. Jag vidhåller därför yrkandet 4. I betänkandet 36 från jordbruksutskottet behandlas också några motioner som väckts under den allmänna motionstiden i januari 1981. Bland dessa finns vpk-motionen nr 271, som tar upp problemen med de s.k. djurfabrikerna. Vi kräver en översyn av förhållandena vid dessa djurfabriker. Vi begär att inriktningen skall vara att inga nya sådana anläggningar byggs och att de redan befintliga på sikt avvecklas. Dessa anläggningars produktion bör i stället förbehållas jordbruket och anknytas till detta på ett naturenligt sätt i måttligt stora anläggningar, som drivs på ett mera naturenligt sätt. Utskottet besvarar både vår motion och den socialdemokratiska motionen nr 319 mycket utförligt och positivt. I båda motionerna tas problemen med antibiotika i djurfoder upp och de risker detta kan medföra också för människan. Man redovisar utförligt de stora mängder det här rör sig om och de åtgärder som vidtas för att bevaka de problem som denna användning av antibiotika kan medföra. Med den positiva behandling motionen 271 fått av utskottet kan jag t. v. låta mig nöja, men det är sannolikt att vi återkommer med en ny motion kommande år och härigenom får ett uppdaterat svar på vad som fortlöpande händer på detta område. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motionen 1980/81:2196, yrkandena 1, 2 och 4.

Fru talman! Mot bakgrunden av det händelseförlopp som vi detta år har fått uppleva i fråga om överläggningarna om jordbruksprisregleringen och som redan har redovisats här vill jag för utskottsmajoritetens del och för egen del uttrycka en stor tillfredsställelse över det förhållandet att vi trots allt kunnat få ett i stort sett enhälligt utskottsbetänkande. Jag tycker att det finns anledning att här ge producentsidan en särskild eloge därför att man — trots att man har en negativ förräntning i rörelsen, trots att man har en mycket låg arbetsersättning och trots att man har ingen eller mycket ringa social trygghet ändå har kunnat undvika stridsåtgärder. Mot bakgrund av den svåra förhandlingssitsen vill jag säga att det är mycket glädjande att vi tycks kunna anta det medlingsbud som lagts fram av jordbruksnämnden i ganska stor enighet. Jag vet inte om man skall försöka att beskriva orsaken härtill så att man trots allt, i ett svårt ekonomiskt läge, från båda parters sida visar samhällsansvar och försöker bära de bördor som onekligen kan sägas vara aktuella för båda parter. Det vore direkt oriktigt att påstå att konsumenterna inte har bekymmer med dryga livsmedelskostnader, och det vore likaså direkt felaktigt att påstå att jordbruket har en gynnsam ställning. I det här sammanhanget vill jag peka på det faktum som nämnts tidigare, att den som i debatten litet ensidigt lägger skuldbördan för de höga livsmedelskostnaderna på producentsidan gör sig skyldig till en mycket orättvis och felaktig bedömning. Jag vill ta mig friheten att erinra om det som vi sagt tidigare i dessa debatter: Den andel av livsmedelskostnaden som hamnar i råvaruledet i form av jordbrukarens arbetslön och täckning för kapitalkostnader vid en internationell bedömning är enormt låg. Den är exceptionellt låg i all internationell bedömning. Jag har gjort en beräkning av hur mycket arbete konsumenten behöver utföra för att betala den biten av råvaruandelen. För svenskt vidkommande kostar ett rikligt kaloriintag per dag —t.o.m. litet för mycket — för vuxen person 32 minuter i industriarbete. Av det går 20 9 till råvaruandelen — det betyder 7 minuter. Av råvaruandelen är det ungefär 20 70 som skall hänvisas till jordbrukets kapitalkostnader och arbetslöner. 20 26 av 7 minuter blir 1 minut och 25 sekunder. Det är alltså en mycket liten andel av konsumentens prestation som hamnar i producentledet. Därför vill jag gärna i det här sammanhanget försöka rensa debatten så att inte den misstanken uppkommer, som det annars lätt finns risk för, att hela utvecklingen för livsmedelskostnaderna beror på producenterna-jordbrukarna. Man fortsätter ändå från socialdemokratiskt håll, i den enda del av detta betänkande som vi kommer att rösta om, att kräva en förstärkning av konsumentdelegationen. Man säger sig vilja renodla konsumentintresset. Jag vill för min del varna för att man medverkar till en ytterligare polarisering mellan två grupper. Jag tycker inte att det finns anledning att renodla två parters ståndpunkter så hårt och ställa dem mot varandra. I ett läge där råvaruandelen och producentandelen är så låga som redovisats här tycker jag inte att konsumentsidan har lyckats dåligt i sina ansträngningar att värna om konsumenternas intresse. När det gäller diskussionen om livsmedelssubventionerna är det helt klart att det skulle ha varit utomordentligt önskvärt att de hade kunnat behållas på en högre nivå. Det har inte lyckats på grund av den samhällsekonomiska situationen. Men jag vill i det läget ändå erinra om att livsmedelssubventio nernas nivå i februari 1982 inte kommer att nämnvärt understiga den nivå som var aktuell i februari 1980. Det kunde ha varit önskvärt med en högre nivå, men jag vill ändå erinra om att prutningen hittills inte har varit kraftigare än så. Jag kan gärna instämma i de funderingar Per Israelsson har, nämligen att vi på sikt skall eftersträva att hålla livsmedelssubventionerna på en nivå som i huvudsak motsvarar momsintaget från baslivsmedel. Jag tycker det är en mycket fin målsättning. Jag har inte nu några aktuella siffror — och det har inte Per Israelsson heller redovisat — som talar om hur den balansen förhåller sig just nu. Det är möjligt att livsmedelssubventionerna ligger något under den momsinkomst staten har på baslivsmedel. Jag tror emellertid inte att skillnaden är så väldigt stor, men jag vill gärna instämma i att det är en god målsättning som redovisats i vpk-motionen. Vad gäller frågan om djurfabrikerna är det helt klart att det finns förhållanden som inte är tillfredsställande. Jag vill dock erinra om att vi i Sverige, även vid internationell bedömning, har en mycket sträng lagstiftning när det gäller djurhälsa. Jag tycker det finns anledning att erinra om det då djurfabrikerna kritiseras hårt. Det är möjligt att det finns förhållanden som på sikt inte kan accepteras i vårt land. För min del ser jag som den enda möjligheten här det förslag som vi från centerns sida i många sammanhang fört fram, nämligen att en etableringskontroll skall införas.

Med hänsyn till detta har jag inte funnit anledning att i onödan förlänga debatten. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Einar Larsson sade i sitt inlägg att man i den här debatten inte skulle lägga skuldbördan på producentsidan för den prisutveckling som vi har fått. Jag vill understryka att jag i mitt inlägg lade skuldbördan på den ekonomiska politik som de borgerliga regeringarna har fört. Det är den som är huvudorsaken till att vi nu har att se fram emot detta bekymmer med prisökningar på livsmedel — prisökningar på upp till 40 26 vid nästa halvårsskifte, trots de bekymmer som vissa jordbrukare ändå har. Det är där —på den förda ekonomiska politiken — skuldbördan skall läggas i första hand. Det skulle vara intressant att få veta — och det kanske jag får höra mer om när jordbruksministern håller sitt anförande — i vilken mån man tänker infria de löften som man gett moderaterna om att fullfölja denna ekonomiska politik, eller om man tänker bana väg för någon ny ekonomisk politik som kan motverka de risker som konsumenterna i dag får uppleva. Sedan säger Einar Larsson att han mot bakgrund av utvecklingen i förhandlingarna och det som hänt sedan dess vill ge en eloge åt producentsidan för att den inte tillgripit några stridsåtgärder. Samtidigt manar han konsumenterna att avstå från att vidhålla sina krav på att få bättre möjligheter till insyn i förhandlingarna och möjligheter att följa utvecklingen totalt sett. Han talar om de krav som vi socialdemokrater på konsumentsidans vägnar har rest som ett försök att åstadkomma polarisering mellan konsumenter och producenter. Det skulle vara välgörande om Einar Larsson någon gång i stället för att uppträda som facklig företrädare för landets jordbrukare, när han nu ändå är ordförande i jordbruksutskottet, insåg att när vi talar jordbrukspolitik i riksdagen, är det för både jordbrukarna och konsumenterna som vi måste föra debatten. Om vi skall kunna föra en bra jordbrukspolitik, måste den kunna omfattas med förtroende inte bara av jordbrukarna utan också av konsumenterna. Det är därför som vi har rest de krav som utskottets borgerliga majoritet tyvärr på nytt har avvisat.

Fru talman! Einar Larsson säger att den ersättning som den svenske jordbrukaren får för sitt eget arbete är exceptionellt låg vid en internationell jämförelse. Det är möjligt att Einar Larsson har rätt. Men om vi skall kunna veta det och om vi skall kunna få en bättre överblick över vart pengarna tar vägen enligt dessa regleringsbestämmelser, krävs en sådan översyn som jag påyrkade i mitt första inlägg. Sedan säger Einar Larsson att han vill varna för renodling av partsintressena vid förhandlingar, eftersom det skulle kunna leda till ytterligare polarisering. Jag tror att man med ett sådant resonemang bara döljer motsättningarna. Vi skall i stället se klart att vi har två parter: konsumenterna har intresse av låga priser, producenterna har behov av bra priser, och dessa intressen står emot varandra. Jag tror inte att det tjänar någonting till att dölja det. Jag tror att det i stället är en fördel om man renodlar parternas intressen och det var man också inne på när jordbruksfrågorna senast utreddes. Vidare säger Einar Larsson att det av ekonomiska skäl inte varit möjligt att hålla subventionsnivån. Det har vi märkt, men vi har också märkt en mycket ryckig politik på detta område. Efter den stora konflikten och uppgörelsen på arbetsmarknaden i maj 1980 höjde man väsentligt subventionerna efter den 1 juli 1980. Redan på hösten upphävdes prisstoppet på vissa baslivsmedel, och sedan har man stegvis redan sänkt eller aviserat sänkningar av subventionerna med 1 050 milj.kr. Det är inte precis någon konsekvent linje som följs, sett i ett längre perspektiv. Var vi står i frågan behöver jag inte upprepa. Det har jag redan sagt. Einar Larsson säger att man bör sträva efter att åtminstone hålla restitution på den moms som kommer in på vad som kallas baslivsmedel. Jag noterar att Einar Larsson har en sådan inställning. Men vår inställning är att det skall utvidgas utanför baslivsmedlen till att gälla alla näringsmässigt godtagbara livsmedel — och där skall momsen restituteras till konsumenter na. Slutligen säger Einar Larsson att han kan tänka sig etableringskontroll för djurfabriker. Vi anser att den kontrollen bör fungera på det sätt jag tidigare redogjort för — djurfabrikerna bör så småningom avvecklas och djurproduktionen anslutas till jordbruken i måttlig skala och skötas mer naturenligt.

Fru talman! Låt mig säga några ord beträffande alla de krav som reses här på översyn och utvärdering av effekterna av olika avtal. Det är naturligvis ingen som har någonting principiellt emot detta. Vi har bara svårt att förstå dessa krav, eftersom det finns möjlighet till fullständig insyn. Det finns absolut ingenting som inte går att plocka fram, men det kräver givetvis litet möda. Men om man nu på producentsidan i förhandlingssammanhang har tillägnat sig alla dessa kunskaper och skaffat sig de utredningsmöjligheter man behöver, har jag svårt att förstå konsumentsidans krav på särskilt stöd — statliga åtgärder och annat — för att tillägna sig samma insyh. Jag har alltså mycket svårt att förstå på vilka punkter det är som konsumentsidan saknar möjligheter till insyn. Om man vill ha reda på hur den ekonomiska situationen för jordbruket ser ut, är det mycket lätt att ta reda på detta. Man kan konstatera att det inte finns något jordbruk i Sverige som visar en positiv förräntning. Det finns heller inget jordbruk som ger en arbetslön som står i rimlig proportion till jämförbara grupper. Det är alltså helt klart att det är mycket långt kvar innan vi uppnår de mål som sattes upp i 1977 års beslut. Det är emellertid också klart att vi strävar efter att successivt nå dem. Men är det bara sådana uppgifter man vill ha reda på tycker jag att det finns mycket rikligt material tillgängligt för att övertyga sig om situationen. Vad sedan beträffar skuldbördan för våra höga levnadskostnader vill jag säga till Svante Lundkvist att jag faktiskt inte tror att regeringen har någon egen kassa där pengarna ligger och möglar. Sanningen är ju att vi alla, i olika sammanhang, kunnat tillgodogöra oss lönehöjningar. Och det påverkar i alla led de produkter vi skall köpa. Det gäller köparen-konsumenten men även producenten — vi är ju alla också konsumenter. Den produkt man skall köpa har fördyrats, men man har ju delvis själv varit med om att vålla den fördyrningen, eftersom kostnadsnivån höjts över lag. Jag kanske också får peka på det förhållandet att konsumenterna kräver ett stort sortiment bakom snart sagt varje gathörn. Och det måste också bli ganska dyrt.
Fru talman! När det gäller skulden för utvecklingen av kostnaderna för våra livsmedel är den argumentation som Einar Larsson nu förde relativt ointressant. Här är det ju fråga om hela den ekonomiska politiken. Härvidlag vill jag hellre avvakta det svar som jordbruksministern kan komma att ge på min fråga, som gäller om den nya regeringen — även mot bakgrund av vad man nu ser när det gäller kostnaderna för livsmedel och annat — kommer att fullfölja den ekonomiska politik som var trepartiregeringens och som uppenbarligen lett till detta misslyckande för jordbrukspolitiken. Einar Larsson säger att han inte har något principiellt emot översynen när det gäller konsumentdelegationen och i övrigt hur prisregleringen fungerar i det här sammanhanget. Men han kan inte förstå varför detta skall vara nödvändigt, eftersom man kan konstatera att det är många jordbruk som i dag inte bär sig särskilt bra. Är det inte ett något förenklat resonemang att — när konsumenterna begär att få en ordentlig översyn med hjälp av konsumentdelegationen och jordbruksnämnden av hur prisregleringen skall kunna fungera — säga att det väl räcker med att titta på hur läget kan vara för vissa jordbrukare? Man skall alltså nöja sig med att titta på just detta och inte få möjlighet att bedöma hur åtgärder som skall diskuteras inom prisregleringens ram kan föra utvecklingen i en annan riktning också när det gäller fördelningen jordbrukarna emellan.

Fru talman! Einar Larsson säger att det finns möjligheter till fullständig insyn, men att man då får bemöda sig litet grand. Det finns material, hävdar han. Det kanske det gör, men bedömningen av materialet varierar mycket. Hur skall man när det gäller synpunkter förklara skillnaden mellan konsumentdelegationen och jordbrukarnas förhandlingsdelegation? Om man läser parternas ståndpunkter i slutet av betänkandet — och ännu mer om man läser reservationerna — har man svårt att förstå hur det går att komma fram till så olika ståndpunkter. I betänkandet sägs att det skiljer på 580 miljoner, och enligt Svante Lundkvist första inlägg här ligger jordbruksnämndens förslag, som jordbruksministern anslutit sig till, betydligt närmare konsumentdelegationens förslag än jordbrukarnas förhandlingsdelegations. Jagtror att man skulle kunna avpolarisera förhandlingarna om man fick en redovisning av vart pengarna tar vägen som är enklare och klarare. Jag har i flera debatter här i kammaren märkt att företrädare för utskottet ibland antytt att andra egentligen inte begriper det här med jordsbruksregleringen. Det är några få som gör det — kanske Ingvar Lindström och någon till. I övrigt är det hela så krångligt att vanliga konsumenter inte fattar vart pengarna tar vägen. Jag tror att man skulle vinna på ökad klarhet här. Det skulle också bönderna vinna på. Det kanske verkligen är så att inte alla bönder men en del sitter mycket trångt och har en väldigt låg ersättning för sitt arbete. Det skulle framkomma vid en sådan genomlysning.

Fru talman! Jag tror inte att vi vinner mycket på att fortsätta denna debatt. Låt mig bara peka på ett par motsägelser som både Per Israelsson och Svante Lundkvist gjorde sig skyldiga till. Man kan inte hävda att detta är två mot varandra stående förhandlingsgrupper och på samma gång säga att får vi bara en liten utredning har vi avpolariserat alltsammans, och sedan förstår de varandra. Säg det till andra parter i avtalsrörelsen! Säg till SAF och LO att ”vi gör en liten utredning, och sedan behöver ni inte ha motstridande intressen”! Det är inte så enkelt. Det är därför som jag inte kan ta kravet på en särskild översyn på sådant allvar som Svante Lundkvist önskar. Jag är visst inte rädd för en sådan översyn, men jag vill inte överdriva värdet av den. Möjlighet till full insyn finns redan. Jag kan inte gå med på att det skulle vara så enkelt att man bara genom att göra en särskild utredning kan få bort skillnaderna i inställning, grundsyn och värdering hos de två grupperna.

Fru talman! Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över att ett enigt jordbruksutskott står bakom det förslag angående jordbruksprisregleringen som har lagts fram i regeringens proposition. Det skulle ha kunnat ge upphov till svåra motsättningar, om företrädare för olika intressen hade drivit sina ståndpunkter också här i riksdagen. Det handlingssätt som nu visas vittnar om ansvar i ett läge då, som Svante Lundkvist påpekade, riksdagen för första gången har att ta ställning till en proposition om jordbruksprisregleringen som inte baseras på ett förslag av jordbruksnämnden, som har biträtts av Lantbrukarnas förhandlingsdelegation och konsumentdelegationen. Även i jordbruksnämnden föreligger reservationer. En redovisning av de båda delegationernas ståndpunkter som har lämnats visar att man har olika bedömningar av inkomstutvecklingen och hur 1977 års jordbrukspolitiska beslut bör tillämpas. Det är också uppenbart att den ekonomiska situationen för lantbrukarna varierar starkt och att det har blivit svårare att med generella prispolitiska medel nå de jordbrukspolitiska målen. Det räntestöd som har införts inom prisutvecklingens ram är ett led i strävan att uppnå en bättre fördelning av prisjusteringen. Den oenighet som har redovisats ger vid handen att de överläggningar om nästa prisregleringsperiod som skall påbörjas redan i höst kommer att bli komplicerade. Mot den bakgrunden finns det anledning att vidta noggrannare förberedelser än som normalt har varit fallet. Sådana förberedelser bör enligt min mening genomföras av en särskild expertgrupp och innefatta en analys av bl.a. situationen för olika lantbrukare, däribland de nyetablerade, och de skiljaktigheter i bedömningarna som har kommit fram vid överläggningarna. Vidare bör en kartläggning ske av de prispolitiska medel som kan utnyttjas för att de jordbrukspolitiska målen skall uppnås. Syftet med dessa förberedelser bör vara att få fram en gemensam plattform för överläggningarna och därmed göra det möjligt att basera nästa riksdagsbeslut på en överenskommelse. Jag kan konstatera att liksom tidigare har från socialdemokraterna framförts förslag till ändringar av konsumentdelegationens sammansättning. Jag anser inte att sådana ändringar skulle innebära någon fördel. Vi har ju hittills varit överens om att den medverkan vid beredningen av jordbruksnämndens förslag som skall lämnas av konsumentdelegationen och lantbrukarnas förhandlingsdelegation bör ha karaktär av överläggning. Om man genom olika åtgärder markerar partsförhållandena, är det ofrånkomligt att också ta upp till debatt frågan om karaktären av de kontakter som sker och vilken roll jordbruksnämnden skall ha. Jag finner att det skulle vara särskilt olyckligt att i ett läge då överenskommelse inte kunnat träffas gå in och göra ändringar som enbart är ägnade att skärpa intressemotsättningarna. Det skulle innebära att en redan mycket ömtålig situation skulle bli ännu mer svårhanterlig. Vad som nu bör vidtas är åtgärder som överbryggar motsättningarna, inte sådana som skärper dem. Det gäller över hela det samhällspolitiska fältet och inte bara i frågan om jordbruksprisreglering och livsmedelspriser. De tankar på en särskild expertgrupp som jag nu har framfört har detta positiva syfte.

Fru talman! Det var med intresse jag lyssnade till inledningen av jordbruksministerns anförande. Där tyckte jag mig ana att han började närma sig en insikt om att det kanske fanns en del ogjort när det gäller att förbereda de överläggningar som skall ske mellan konsumentdelegationen och jordbrukets förhandlingsorganisation. Han talade om kartläggning och om en arbetsgrupp som skulle få se över förhållandena. Men sedan kom han över till våra krav och på översynen av konsumentdelegationens arbete, sammansättning och resurser. Jag vill då erinra jordbruksministern om att förslaget kom från en enhällig jordbruksutredning, som var allsidigt politiskt sammansatt. Men förslaget avvisas av jordbruksministern. Och så säger jordbruksministern: Jag anser inte att det finns något skäl att göra den här översynen. Jag tycker inte att man skall skapa motsättningar, utan man skall överbrygga motsättningar. Hur tror jordbruksministern att det fungerar om man från konsumentsidan år efter år begär den här översynen men inte får gehör för detta krav? Man önskar — och vi önskar — t.ex. när det gäller jordbruksnämnden få till stånd den ordning som riksdagen en gång faktiskt uttalade sig för men som jordbruksministern inte har infört. Tror jordbruksministern att det verkar som ett led i arbetet på att överbrygga motsättningar? Jag har närmast ett intryck av att det från konsumentsidan måste uppfattas som en ovilja från jordbruksministerns sida att verkligen röja ur vägen allt som kan vara onödiga motsättningar. Jag delar uppfattningen att vi aldrig kommer ifrån att det här är två parter som måste diskutera mot varandra. Men det måste vara angeläget för oss att skapa ett gott underlag, så att parterna kan resonera på jämställd fot och vet vad det är man har att tala om. Jag fick inget svar på den fråga jag ställde till jordbruksministern. Uppenbarligen är den jordbrukspolitik som vi har fått under de senaste åren ett misslyckande. Det är ju ett misslyckande när vi får en så kraftig höjning av livsmedelspriserna och när vi har bekymmer för en hel del jordbrukare. Jag säger inte att det är jordbrukspolitiken som sådan som är orsaken till detta, utan jag säger att orsaken är regeringens ekonomiska politik. Då är det av betydande intresse att veta: Avser man från regeringens sida att fullfölja denna ekonomiska politik, och hur ser jordbruksministern på det? Är det löfte man har utfärdat till moderaterna bindande? Kan vi förutse att politiken kommer att fortsätta med den nuvarande inriktningen? Eller anser jordbruksministern att det finns andra åtgärder som på den punkten vore önskvärda för att bryta den trend i utvecklingen som vi nu kan konstatera?

Fru talman! Jordbruksministern säger att man i höst skall ta upp överläggningar om en ny regleringsperiod. Det lyckades man komma överens om. Därför har man nu ett provisorium för ett år. Man menar att om saken ses i det perspektivet, så framstår motsättningarna som mindre. Men skall man se det i ett perspektiv på tre år, då blir motsättningarna hårda. Det gick alltså inte. Nu säger jordbruksministern att man skall förbereda sig inför förhandlingarna i höst genom att låta en expertgrupp arbeta fram till dess. På det sättet får parterna en plattform att stå på och utgångsläget vid förhandlingarna blir bättre. Det kan i och för sig vara bra. Men man kan inte gömma motsättningarna — de finns där i alla fall. Redan från början måste man ha klart för sig att det förekommer olika uppfattningar. Det är precis som när en fastighetsägare och en hyresgästförenjng resonerar om hyrorna. De har olika intressen. Den som äger fastigheten vill ha högre hyra, och den som bor där vill ha lägre hyra. Så är det också i det här fallet. Det finns ingen anledning att beslöja detta faktum. Däremot finns det anledning att ta fram ett så gott och så invändningsfritt underlag som möjligt. Matpriserna berör ju varje enskild människa. Därför finns det anledning att också utåt på ett begripligt sätt redovisa vart pengarna tar vägen, och det har jag framhållit flera gånger tidigare. Jag tror inte att det behöver bli några nya konstruerade motsättningar därför att man renodlar parternas ståndpunkt vid förhandlingarna om priserna på jordbrukets produkter. Jordbruksministern säger att de bör ha karaktären av överläggningar. Det tolkar jag så, att han menar att det som sker i jordbruksnämnden är en rådgivande överläggning och inte verkliga förhandlingar. Som jag ser det har utvecklingen mer och mer gått därhän att det har blivit verkliga förhandlingar. Jordbruksnämndens roll ekonomiskt-politiskt är stor, som jag redan har sagt. Därför finns det anledning att undersöka hur det här fungerar. Framför allt gäller det att för konsumenterna och allmänheten försöka klara ut vart matpengarna tar vägen. Kanske behöver en ny Jonssons limpa konstrueras, med litet fler detaljer än som finns i den limpa som har redovisats tidigare.
Fru talman! Bara några ord till Svante Lundkvist som undrar varför jag inte följer det beslut som riksdagen egentligen har fattat när det gäller sammansättningen. Jag förstår att herr Lundkvist syftar på propositionen 1976. Då är det intressant att få ett svar på frågan: Varför genomförde inte Svante Lundkvist i egenskap av jordbruksminister i den socialdemokratiska regeringen den här förändringen redan den 1 juli 1976? Det hade han ju möjlighet att göra, och det hade varit konsekvent. Men se det gjorde han inte. Kanske var det så att man kom till insikt om problemen med balansen i nämnden -— inte vet jag. Jag bara konstaterar att möjligheten hade funnits. När det sedan gäller den ekonomiska politikens inriktning, så har ju regeringen för kort tid sedan avgivit sin regeringsförklaring. I början av nästa vecka skall här föras en stor debatt om den ekonomiska politiken. Då får vi väl ta upp den här frågan, om det nu är så att herr Lundkvist menar att den skall diskuteras nu.
Fru talman! I en riksdagsdebatt våren 1976 av ungefär samma karaktär som dagens meddelade jag på den socialdemokratiska regeringens vägnar att det var regeringens avsikt att göra denna förändring av jordbruksnämnden. Det är helt riktigt att det inte skedde den 1 juli, då vi först ville diskutera saken med berörda parter. Vi kunde ju i det läget inte veta att vi skulle få en borgerlig regering med en jordbruksminister som efter valet 1976 icke ville verkställa detta riksdagens beslut. Hade vi känt till att det skulle gå så, då hade vi skyndat oss att försöka klara de överläggningar som vi tyckte vi var skyldiga parterna att föra innan vi tog beslutet. När nu jordbruksministern börjar se de konsekvenser som exempelvis jordbruksnämndens nuvarande sammansättning kan få för diskussionerna om livsmedelspriserna mellan parterna, så bör han väl också inse att det är lämpligt att börja fundera över om nämnden, när den fungerar som medlingskommission, skall ha nuvarande sammansättning. Jag kan inte finna att det är lyckligt att medlingskommissionen får reservationer från två parter i själva nämnden. Jordbruksministern undviker att ge svar på min fråga beträffande den ekonomiska politiken. Jag utgår ifrån att han tillstår att de stora prishöj ningarna och bekymren för de nyetablerade jordbrukarnas räntekostnader innebär ett misslyckande för regeringens ekonomiska politik på jordbrukets område. Låt mig ställa ytterligare en fråga till jordbruksministern: Hade det ändå inte varit välbetänkt att tillmötesgå den socialdemokratiska motionen, som gick ut på att vi skulle diskutera subventioner och jordbrukspriser i ett sammanhang? Varför var det så angeläget att först sänka livsmedelssubventionerna och därefter diskutera jordbrukspriserna? Tycker verkligen jordbruksministern att det var att hantera denna fråga på rätt sätt?
Fru talman! Låt mig konstatera att det föreligger en ganska betydande samstämmighet mellan regeringens och socialdemokraternas syn även i fråga om livsmedelssubventionerna. Jag har tagit del av socialdemokraternas särskilda yttrande och noterat att ni vill åstadkomma en något försiktigare nedtrappning av livsmedelssubventionerna än vad regeringen har föreslagit. Det betyder i och för sig att ni principiellt godtar åtgärden. Jag vill också erinra om att livsmedelssubventionerna, efter det att det beslutade sparprogrammet är genomfört, ändå kommer att uppgå till ca 3,3 miljarder kronor. Det hade ju varit fullt möjligt för socialdemokraterna att med anledning av prisregleringspropositionen upprepa sitt krav på nya och större subventioner eller, rättare sagt, en inte fullt så stark nedtrappning. Men det gjorde man inte. Därav har jag dragit slutsatsen, precis som det har beskrivits av en socialdemokrat i en tidning, att man i det nuvarande ekonomiska läget naturligtvis övervägde om man skulle föreslå ytterligare 500 milj.kr. i livsmedelssubventioner. Dessa pengar måste i så fall lånas utomlands och tas igen över skattsedeln. Om jag förstod debattartikeln rätt, så drog man slutsatsen att det i och för sig hade varit en riktig åtgärd, men att det inte var ekonomiskt möjligt att vidta den. Det är också så som regeringen har diskuterat när det nu gäller att dra ner budgetunderskottet, minska upplåningen av pengar och snabbt komma in i en bätte ekonomisk situation. Men jag vill gärna säga att jag, efter den nedtrappning som kommer att ha skett när detta program är färdigt, anser att resterande del av livsmedelssubventionerna i stort sett bör ligga kvar.